Herr talman! När herr Ringaby riktar sin hårdaste kritik mot studiemedelssystemet gör han det i samband med att han föreslår att indexlånemodellen skall ersättas med annuitetslån. Men här gäller det ju en typiskt principiell förändring av studiemedelssystemet och det är de andra partierna ense om att man måste utreda först. När moderaterna är som mest kritiska i den här frågan då står de isolerade. Sedan säger herr Ringaby: Riksdagen måste ta sitt ansvar. Och han vill höja bidragsdelen till 25 96. Men, herr Ringaby, skall riksdagen ta sitt ansvar förutsätter det väl också att moderata samlingspartiet tar sitt ekonomiska ansvar och talar om var man skall hämta de 100 milj.kr. 110 milj.kr. som föreslagets genomförande kostar.
Herr talman! Man säger att det bara är moderaterna som står för reservationen om de juridikstuderande i Göteborg. Ja, men reservationen är inte mindre angelägen för det. Det är ju en rättvis reservation. Det här problemet skall lösas på annat sätt, säger man. Vilket sätt då? Skall de studerande vänta tills de får en juridisk fakultet vid universitetet i Göteborg, får de nog vänta. Detta är i alla fall ett brådskande ärende. Vi kan inte gå och vänta hur länge som helst på att få en rättvis behandling. Den här frågan måste lösas. Vi får alltid höra att så fort det riktats någon kritik mot ett socialdemokratiskt förslag så är det svartmålning. Jag tar inte det så hårt, herr Nilsson i Kristianstad och herr Nilsson i Norrköping, för det är självfallet inte fråga om någon svartmålning, utan det är fråga om att vi på en del punkter i det här systemet har pekat på klara orättvisor och bristfälligheter som vi vill rätta till. Om man kallar det för svartmålning får man väl göra det, men vi betraktar det inte som svartmålning.
Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad har förstått alldeles rätt — vi kommer att rösta för reservation nr 6, eftersom vårt förslag i reservation nr 5 förmodligen inte kommer att gå igenom. Det är inte någon stor höjning som föreslås i reservation nr 6 — bara 2 96. I förhållande till den 25-procentiga bidragsdel som vi föreslår är en 16-procentig bidragsdel som föreslås i reservation nr 6 inte mycket, men det är i alla fall något och därför kommer vi att rösta för reservation nr 6 i andra hand.
Herr talman! Herr Ringaby måste ju hålla med om att man inte kan dimensionera och organisera den högre utbildningen via studiemedelssystemet — det går inte, utan det måste ske på andra vägar. Sedan är det ju så, som jag sade tidigare, att kommunisterna tydligen går tillsammans med de borgerliga när det gäller en höjning av bidragsdelen. Kommunisterna har en ekonomisk täckning för höjningen genom att de föreslår att arbetsgivaravgiften skall höjas och att man skall beskatta kapitalet. Där stämmer det alltså inte med de borgerliga, för ett sådant förslag går inte de borgerliga med på. Det hela går alltså inte ihop. Jag tycker att det är en riktig princip att när man är överens om reformer skall man också vara överens om betalningen, men det är inte vpk och de borgerliga, utan där skiljer man sig.
Herr talman! Vi skall då hälsa studenterna i Göteborg att socialdemokraterna sagt att det här går icke att lösa.
Herr talman! Visst går det att lösa, men det skall inte ske via studiemedelssystemet.
Herr talman! Det är riktigt att vpk inte är överens med de borgerliga partierna om hur man skall lösa det här ekonomiskt. Vi är inte överens med socialdemokraterna heller, därför att vi vill ha en helt annan ekonomisk politik. Inom ramen för vad vi kräver — en ökad beskattning av kapitalet, en prutning på det militära försvaret och mycket annat — har vi ekonomisk täckning för denna höjning. Icke förty inser vi att även om det är en mycket liten ökning som förslaget i reservationen nr 6 innebär för de studerande så är det dock en ökning och vi kommer förstås att rösta för den.
Herr talman! Går inte det här att lösa genom studiemedelssystemet får nog de studerande i Göteborg vänta på en oviss framtid.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att snarast garantera ungdomar utbildning, jobb eller praktik. Trots den svåra kris som drabbat de västliga industriländerna under de senaste åren har sysselsättningen kunnat värnas i vårt land. I industriländerna går 17 miljoner människor arbetslösa. Sysselsättningen och reallönerna har minskat i många länder, medan sysselsättningen här har ökat med nära 200 000 personer under två år och reallönerna under samma tid har ökat kraftigt. 55 En rad åtgärder sattes tidigt in för att möta en vikande efterfrågan utifrån med bl.a. statliga bidrag till företagen för produktion på lager, investeringar i bättre arbetsmiljöer och andra investeringar för framtiden. I stället för permittering eller avskedande har tusentals anställda deltagit i utbildning. Den nya lagen om anställningstrygghet har förhindrat den under tidigare lågkonjunkturer så vanliga utslagningen av äldre och handikappade. Kampen mot arbetslösheten har kunnat föras in på arbetsplatserna. Till det kommer att många arbetsgivare i dag har en annan attityd till de anställda än tidigare, då man ofta använde dem som buffert vid konjunktursvängningarna. Samtidigt som vi har funnit allt verksammare metoder mot utslagningen av äldre och lyckats bättre att värna sysselsättningen för dem som redan har etablerat sig på arbetsmarknaden, kvarstår en rad problem för de nytillträdande på arbetsmarknaden. Det gäller främst ungdomarna. Andelen ungdomar i åldern 16-24 år som har arbete har ökat kraftigt, från 60,2 26 1970 till 65,5 96 1975. Från 1972 har arbetslösheten stadigt minskat från 5,7 26 till 3,8 96 1975. Arbetet på att finna former för en mjukare och smidigare övergång för ungdomarna från skolan till arbetsmarknaden har sedan en tid intensifierats kraftigt. Att bekämpa arbetslöshet bland ungdomar är en av samhällets viktigaste uppgifter. Det fordras omedelbara åtgärder och åtgärder på längre sikt. Åtgärder på längre sikt måste förankras i det totala sysselsättningsperspektiv som sysselsättningsutredningen arbetar med. Kontakten mellan grundskola och arbetsliv måste, som framhålls i propositionen om skolans inre arbete, kraftigt förstärkas. Om ungdomarna skall få en fast fot på arbetsmarknaden visar nuvarande situation att någon form av yrkesinriktad utbildning krävs efter den obligatoriska skolan. Denna utbildning bör i framtiden kunna erbjudas i väsentligt mer varierande former än i dag. Vi behöver ett vitt spektrum av möjligheter från relativt fria kombinationer av praktik, kortare kurser och arbete till fleråriga sammanhållna linjer. Men de problem som ungdomarna nu upplever på arbetsmarknaden är i väsentlig utsträckning förknippade med lågkonjunkturen och måste övervinnas på kort sikt. Arbetslösheten bland ungdomarna steg under hösten för att sjunka under julmånaden och steg sedan åter i januari. Det är i och för sig en normal bild i arbetskraftsundersökningarna sedan många år. Arbetslösheten bland ungdomarna sjönk kraftigt igen till 26 000 i februari. Flera tecken tyder nu på en konjunkturuppgång ute i världen, men det kan ännu dröja innan en ökad efterfrågan ger effekter på den svenska arbetsmarknaden. Två års framgångsrik kamp för att upprätthålla sysselsättningen ute i företagen har inte räckt för att samtidigt ge alla nytillträdande ungdomar de arbeten de velat ha. Regeringen satte på ett tidigt stadium in åtgärder som i olika omgångar har byggts på för att stödja ungdomarna på arbetsmarknaden. Förutom de åtgärder som satts in för att värna syssel sättningen för alla grupper — de hjälper naturligtvis också ungdomarna — har särskilda åtgärder satts in direkt riktade till ungdomarna. 100 extra arbetsförmedlare, som enbart ägnar sig åt ungdomens sysselsättning, har satts in på ett 15-tal orter. Statsbidragen till kommunala beredskapsarbeten inriktade på ungdomar har höjts i två etapper från 33 26 till 50 96 och därefter från 50 96 till 75 96. Utbildningsbidragen till ungdomar som deltar i arbetsmarknadsutbildning höjdes kraftigt vid det senaste årsskiftet. De ungdomar som är berättigade till kontant arbetsmarknadsstöd får bibehållen ersättning motsvarande detta stöd jämte ytterligare 10 kr. per dag om de utbildar sig. Arbetslösa ungdomar erbjuds jobb hos kommuner och landsting när den ordinarie personalen deltagit i utbildning betald av AMS. Statligt bidrag med 75 96 av lönen för ersättarna utgår till kommuner och landsting. Arbetslösa ungdomar erbjuds arbete i näringslivet när arbetsgivare sätter en redan anställd i utbildning och för den får ett bidrag på 15 kr. i timmen. Arbetslösa ungdomar skall nu-också kunna erbjudas särskilda arbeten i näringslivet för praktik och yrkesutbildning med ett bidrag på 10 kr. i timmen. Intagningen av värnpliktiga till grundutbildningen kan nu påverkas av arbetsmarknadsläget. Kontantstödet vid arbetslöshet höjdes från årsskiftet. I månadsskiftet februari/mars var 5 300 ungdomar sysselsatta vid kommunala beredskapsarbeten. Vid statliga praktikarbeten var mer än 4 000 ungdomar sysselsatta. Ytterligare platser beräknas tillkomma under den närmaste tiden. I arbetsmarknadsutbildningen deltar ca 15 000 ungdomar och vid särskilda kurser i gymnasieskolan ca 2000 ungdomar. En arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet har i samarbete med vissa kommuner utarbetat ett förslag till annorlunda kurser för elever som normalt inte söker till gymnasieskolan. Sådana kurser är redan i gång under detta läsår. Beredskapen är hög och arbetet på att följa utvecklingen och förbereda ytterligare åtgärder pågår kontinuerligt inom regeringens kansli. För att följa upp regeringens åtgärder hölls nyligen en överläggning med representanter för vissa kommuner, som under hösten hade en hög ungdomsarbetslöshet. Flera kommuner kunde visa på goda resultat sedan de med stöd av de statliga bidragen tillsammans med arbetsförmedlingarna gått till angrepp mot arbetslösheten i sina kommuner. En så gott som samstämmig grupp kommunalmän trodde att kommunerna med god vilja och fantasi skulle kunna öka sina insatser för ungdomarna. För att ytterligare följa upp och informera om regeringens åtgärder avser regeringen att inom de närmaste dagarna hålla liknande överläggningar med näringslivet. Mycket omfattande insatser genomförs således för att särskilt stödja ungdomarna på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingarna och de flesta kommunerna följer upp dessa insatser med åtgärdsprogram för att bekämpa arbetslöshet bland ungdomarna. De förslag som herr Ahlmark för fram i sin interpellation är redan förverkligade eller är identiska med förslag från sysselsättningsutredningen och bearbetas för närvarande inom regeringens kansli. Ytterligare förslag med samma syfte har förelagts riksdagen i den s.k. SIA-propositionen. Sysselsättningsutredningen formulerade målet för de reformer vi nu arbetar med på följande sätt: ”Samhället måste tillförsäkra alla ungdomar utbildning, praktik eller arbete.” Till det målet anslöt sig också folkpartiets representant i utredningen. Svaret på herr Ahlmarks fråga är sammanfattningsvis att en lång rad åtgärder är vidtagna eller inom kort kommer att vidtagas för att för det första stödja de ungdomar som inte kan få arbete direkt på grund av de tillfälliga svårigheter som orsakas av lågkonjunkturen. För det andra har ett omfattande reformarbete påbörjats för att underlätta ungdomarnas övergång från skolarbetet till att snarast få fast mark under fötterna i arbetslivet. Det väsentliga i dagens läge är konkreta förslag och en stark vilja att komma till rätta med de praktiska problemen. Därför är det bra att folkpartiet liksom regeringen ser allvarligt på ungdomarnas problem på arbetsmarknaden. Regeringen kommer att ingående och sakligt pröva alla de förslag som kan förbättra deras situation.

Herr talman! När vi ser ut över världen är det lätt att, som statsministern, beskriva hur andras bekymmer är mycket större än våra. Arbetslösheten i industriländerna har vuxit till den högsta nivån sedan 1930 talet. I Sverige har vi kunnat samlas till handling för att stimulera ekonomin och trygga jobben. Företagen har fått stöd för att behålla människor i produktion och utbildning i stället för att tvingas avskeda. Det har förhindrat mänskliga tragedier. Det är dessutom klok samhällsekonomi. Ändå är det dålig tröst för de arbetslösa ungdomarna att det gått hyggligt för dem som redan har fotfäste på arbetsmarknaden. Tvärtom kan bitterheten och besvikelsen bli så mycket större för en del —- ”vad är det för fel på mig som inte får jobb fast så många andra har det”? Alla har vi mött ungdomar som säger ungefär så här: Ni kostar på oss nioårig skola. Ni ställer upp med plats i gymnasieskolan. Ni betalar tiotusentals kronor för att jag skall kunna få ännu bättre utbildning om jag vill det. Och sedan, när jag skaffat mig all den här kunskapen, är det som om ni inte vore särskilt intresserade om jag får användning för min energi och mina kunskaper. Tiotusentals ungdomar hör i dag skolporten stängas bakom sig utan att se porten till arbetslivet öppnas framför sig. Uppgången i världsekonomin dröjer. Det slår nu med all kraft igenom på nyanställningarna. De kvarstående lediga platserna var vid den senaste mätningen 10 000 färre än för ett år sedan. Och när ekonomin väl börjar gå uppåt igen har företagen gott om lager att avveckla och personal att sätta in i produktionen. Nyanställningarna tar verklig fart långt in i den kommande högkonjunkturen. Därför kan mängder av ungdomar berätta detsamma som en tonårsflicka i ett reportage från en arbetsförmedling: ”Det är många som söker ett och samma jobb. Alltid är det någon som har bättre papper. Det känns ganska hopplöst att gå hit varje dag och nästan i förväg veta att det inte finns något nytt för mig. Man får ta en dag i sänder. Så långt som ett halvår framåt vågar jag inte tänka. Det är många som slåss om för få jobb. Det är felet.” Det var inför den här verkligheten som Gunnar Helén och folkpartiet tidigt föreslog en ungdomsgaranti för arbete, praktik eller utbildning. Samordna det som redan görs av bl.a. skola och arbetsförmedlingar. Fyll sedan ut luckorna så att vi till varje flicka och pojke upp till 25 år kan säga: ”Vi ger dig garanti för att du skall få ett meningsfullt arbete eller en meningsfull utbildning. Oavsett om du slutar efter den nioåriga grundskolan eller väljer att fortsätta några år ytterligare skall du ha rätt att bli anvisad arbete, praktik eller utbildning.” Det var och är vårt förslag. Det fyllde vi med praktiskt innehåll: bättre resurser till arbetsförmedlingarna för att handfast hjälpa arbetslösa ungdomar, fler och mer varierande kurser på gymnasieskolan, stöd till kommunerna för att ge jobb och praktik åt ungdom, en tiokrona till företagen för att nyanställa och utbilda ungdomar och en hel del annat. Vi är i dag glada för att regeringen nu är med på mycket av det här. Men vi tycker att det är tråkigt att det dröjt så länge. 75 procent i statsbidrag till kommunala beredskapsarbeten för ungdom och 10 kr. i timmen i bidrag till företag som nyanställer och utbildar ungdomar — det föreslår nu regeringen från den 1 april. När vi ville besluta om det här redan i höstas gick man emot. Därmed gick också ett viktigt kvartal förlorat i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Statsministern säger nu i sysselsättningens efterföljd: ”Samhället måste tillförsäkra alla ungdomar utbildning, praktik eller arbete.” Det är bra, det är mycket bra. Men ungdomsgarantin för utbildning, praktik eller arbete hade behövts denna vinter som är den värsta på många, många år för ungdomar på arbetsmarknaden. I stället för att medverka till ett positivt beslut hade man tyvärr från regeringspartiets sida en rad invändningar. Det var en socialdemokrat som i riksdagsdebatten om ungdomsgarantin för exakt ett år sedan sade att folkpartiet är inne på en farlig väg. Hon fortsatte: ”Det finns speciella problem i samband med ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Men därav följer ju inte att man skall utfärda garantier för en grupp arbetssökande.” Även i sysselsättningsutredningen reste man motstånd mot kravet att utfärda en sådan här ungdomsgaranti för sysselsättningen. Folkpartiets representant fick ägna veckor av segt arbete åt att övertyga om det vettiga i vårt förslag. Det blir nu i statsministerns version att folkpartiets representant ”anslöt sig” till tanken att ”samhället måste tillförsäkra alla ungdomar utbildning, praktik eller arbete”! Men historieskrivningen betyder mycket mindre än den verklighet som ligger framför oss. Det viktiga är att statsministern i dag ansluter sig och regeringen till den tanke folkpartiet drivit nu under tre år framför allt genom Gunnar Helén och som Karl-Erik Eriksson och Anders Jonsson nu lyckats få majoriteten i inrikesutskottet att stödja. Vi hoppas att också minoriteten i utskottet till slut ansluter sig till detta. I riksdagens inrikesutskott har centern och moderaterna denna vecka för första gången ställt sig bakom en inriktning av åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten som innebär ”att samhället tillförsäkrar alla ungdomar möjlighet till arbete, utbildning eller praktik”. Däremot har socialdemokraterna reserverat sig mot detta. Det är oklart vad som kommer att stå i deras reservation. Men jag hoppas att man inte skall behöva lotta i riksdagen om den garanti för ungdomarna som statsministern nu ställer sig bakom. Fortfarande återstår viktiga bitar i det program mot ungdomarbetslösheten som jag redovisade i min interpellation. Den intensifierade arbetsförmedling för unga sökande som det pågår försöksverksamhet med bör byggas ut över hela landet. Men jag skulle vilja ta upp två andra viktiga saker med statsministern. För det första: Hur skall vi också över en längre tid framåt få fler jobb? För det andra: det är nödvändigt att ge ungdomar rätt till en utbildning som fyller verkligt angelägna behov, framför allt inom vården. I den här lågkonjunkturen är ungdomarna speciellt drabbade och måste få särskilt stöd på arbetsmarknaden. Men det på sikt avgörande är att vi har en ekonomi som ger fler nya jobb. Bara då kan beredskapsarbeten, praktikplatser och yrkesutbildning övergå i fasta arbeten som ungdomarna själva väljer och trivs med. Skall vi klara det måste riksdag och regering satsa på hela näringslivet, inte bara på de stora företagen och de statliga företagen. Vi måste få en näringspolitik som ger bättre villkor också för de många mindre företag som nu kläms hårt av kostnadsutvecklingen. Folkpartiet har bl.a. föreslagit att man skall ta bort den allmänna arbetsgivaravgiften för fem anställda. Det skulle ge en direkt lättnad på ungefär 10 000 kr. för många små familjeföretag som behöver den lättnaden. Självfallet måste en sådan reform betalas i samband med en kommande skatteomläggning. Avgörande är att något påtagligt görs för de mindre företagen, som i allt snabbare takt läggs ned eller köps upp av bjässarna i näringslivet. Bättre villkor för de mindre företagen är nödvändigt av ett par skäl: För det första ger de sysselsättning åt hundratusentals människor runt om i landet. De har ofta lättare än de stora företagen att ta hand om ungdomar med dålig utbildning. I stora delar av landet är framgångsrika mindre företag förutsättningen för att unga människor skall kunna få bo kvar i den hembygd där de trivs och som behöver deras insats. När det finns framtidstro och livskraft i många mindre företag ger det sam tidigt framtidstro och livsglädje åt mängder av ungdomar, som annars kanske blir utan arbete och hopp. För det andra ger mindre företag och nyföretagande utvecklingskraft och förnyelse i vår ekonomi. Då får vi resurser att bygga ut vården och barnomsorgen, där mängder av ungdomar behövs de närmaste åren för viktiga sociala insatser. Men då måste vi också ställa upp och ge dessa ungdomar utbildning. Den här veckan har statistiska centralbyrån blivit klar med den senaste statistiken över sökande och antagna till sjuksköterskeskolorna. Hösten 1975 sökte 5 674 personer som var behöriga till grundutbildning. Men bara 1470 kom in. Dessutom är det säkert många som avstått från att söka därför att de vet att det är svårt att komma in. År efter år har vi haft den här situationen. Mängder av ungdomar som vill utbilda sig till sjuksköterskor förvägras den utbildningen därför att inte regeringen sett till att det finns tillräckligt många utbildningsplatser. Samtidigt vet vi att behovet av personal inom vården kommer att växa mycket snabbt de närmaste åren. Enbart för att vårda de allt fler äldre skulle ungefär 35 000 fler behöva anställas inom långtidsvården fram till 1985. Skall vi sedan förbättra vården, skapa mänsklig kontakt och ta större hänsyn till den enskilde, då behövs ytterligare ungefär 10 000 nya tjänster. Och då gäller det bara att tillgodose så grundläggande mänskliga krav som att patienterna själva får bestämma när de vill gå och lägga sig och inte tvingas i säng klockan två, tre eller fyra på eftermiddagen, att de ges samma hygieniska standard som friska människor och att de får möjlighet till aktiviteter och inte bara ”förvaras” i vården. Från folkpartiet har vi gjort vårt politiska val: de gamla får inte svikas i ett kärvt ekonomiskt läge. Vi måste satsa de resurser som krävs för att ge en god vård åt de människor som behöver den. Och då är det här någonting i grunden snett i vårt samhälle. Tiotusentals ungdomar går arbetslösa. En hel av dem vill utbilda sig till ett vårdyrke. Samtidigt ropar vården efter utbildad personal för att klara omsorgen om människor i en viss situation då de så intesivt behöver mänsklig värme och omtanke. Ändå avvisas tusentals ungdomar varje år från just vårdutbildning! Vi har lagt fram förslag i en partimotion i januari om krafttag för att bygga ut och förbättra vårdutbildningen. Det är viktigt både för att ge en bra utbildning åt ungdomar, som annars kanske går arbetslösa, och för att kunna ge en bättre vård åt dem som har byggt upp Sverige. Jag tackar statsministern för det i stort sett mycket positiva svaret på min interpellation. Herr Palme har i slutet av det några erkännsamma ord om folkpartiets engagemang i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Han förklarar där att regeringen är beredd att sakligt pröva vettiga förslag. Allt det här gläder mig. Ty om någon vecka kommer våra förslag om utbyggd vårdutbildning upp till beslut här i riksdagen. Det skulle vara bra om vi kunde enas också här genom att ni stödjer de förslagen, liksom ni så småningom stött våra krav på stimulanser till kommunerna och företagen att anställa arbetslösa ungdomar. Ett sådant besked från statsministern nu skulle göra den här riksdagsdebatten till en av de viktigaste under våren.

Herr talman! Mot bakgrund av det arbete som bedrivs i sysselsättningsutredningen har den här debatten naturligtvis sitt speciella intresse. Den bästa garantin till arbete som man kan ge dagens ungdom är ökad sysselsättning, dvs. ökad tillgång till jobb. Det är också konklusionen av det delbetänkande som sysselsättningsutredningen avlämnade före jul. I det längre perspektivet måste problemet ungdomsarbetslösheten lösas genom en ny näringspolitik. Målet måste vara ”arbete åt alla”, en målformulering som statsministern dock inte ens nämner i sitt svar. Principen för samhällets sysselsättningspolitik måste vara den som sysselsättningsutredningen anger: att sträva efter att alla människor skall ha rätt till arbete var helst de bor i landet. Det är mot denna bakgrund som centerns näringspolitiska handlingsprogram har målsättningen 400 000 nya jobb. Målsättningen förutsätter alltså en ny näringspolitik med ett väsentligt större inslag av regionalpolitik än f.n. Man löser inte detta problem, som sysselsättningsutredningens majoritet föreslår, genom att fördubbla flyttningsstimulansen. Utflyttningen av ungdom från skogslänen under 1960-talet och till dags dato har inte löst några problem med ungdomsarbetslösheten, men den har snedvridit yrkesstrukturen och skapat nya problem för framtiden i synnerhet i de bygder som drabbats av denna utflyttning av ungdom. Man kan inte hänvisa till att dagens problem enbart är konjunkturbetingade, som jag får ett intryck av att statsministern gör i sitt svar. Det ligger djupare än så. Förutom bristerna i samhällets näringspolitik är det brister i kontakten mellan skola och arbetsliv som sett i det längre perspektivet är huvudorsaken till många av de problem som vi f.n. har. Det talas om varvad utbildning och ökad kontakt mellan skola och arbetsliv. Allt detta är synnerligen angeläget, och där kan jag instämma i vad statsministern antyder, att här måste ske snabba reformer, här måste portarna mellan skola och arbetsliv verkligen öppnas på vid gavel. Man behöver över huvud taget en ny syn i samhället på ungdomens introduktion i arbetslivet. Men även kortsiktigt finns mycket att göra. Bakgrunden till de förslag som vi från centern och folkpartiet tog fram inför den ekonomiska debatten var ungdomsarbetslösheten. Det gäller alltså att skapa förutsättningar för ökad utveckling i näringslivet. De många små företagen har i detta sammanhang en viktig position, eftersom de svarar för en decentraliserad och finmaskig näringsstruktur som ger ökad kontaktmöjlighet med näringsoch arbetsliv för ungdomen. Det är faktiskt så, herr statsminister, att regeringens nej till de åtgärder vi föreslog i finansutskottet också är ett nej till ungdomen som söker sig ut i arbetslivet i detta konjunkturläge. Centern anser frågan om ungdomens sysselsättning så viktig att vi inför överläggningarna mellan regeringen och kommunerna krävde en ökad insats från staten för sysselsättningen av ungdomen. Herr Fälldin ställde i den ekonomiska debatten en fråga till statsministern om det inte var rimligt att erbjuda samma möjligheter för ungdom som går till näringslivet som till kommunerna. Han fick vänta på svaret, men det kom i form av 10-kronan för särskilda arbeten i näringslivet för praktik och yrkesutbildning. Som jag ser det är det att diskriminera den ungdom som bara är hänvisad till sysselsättning i näringslivet. Alla ungdomar kan rimligen inte få en chans i kommunerna, och dessutom har ju regeringen där satt ett tak. Den ungdom som är hänvisad till näringslivet är diskriminerad med den uppläggning av sysselsättningsstimulansen som regeringen här har gett uttryck för. Nu måste man kombinera dessa insatser med att öka insatserna inom arbetsförmedlingsverksamheten så att man där verkligen tar hand om den ungdom som vill ut i arbetslivet. Jag vill understryka angelägenheten av att arbetsförmedlingsorganen utnyttjar sina resurser maximalt för att ge ungdomen det stöd den behöver för att få det arbete som kan stå till buds och få hjälp med introduktionen i arbetslivet. Men det är också viktigt att samhällets övriga organ lägger manken till och att man från näringslivets sida hjälper till med de ungas introduktion i arbetslivet. Det är en av våra allra väsentligaste frågor som också har en social aspekt av största betydelse.

Herr talman! Det ligger ett stort värde i att det råder enighet mellan partierna om att göra allvarliga insatser för att klara ut problemen med ungdomsarbetslösheten. Statsministerns avslutande ord innebär att socialdemokraterna är beredda på att pröva de förslag som kan förbättra ungdomens situation. När man tar del av statsministerns svar förundras man dock över att socialdemokraterna så intensivt har bekämpat centerns målsättning om 400 000 nya jobb fram till början av 1980-talet. Statsministern säger i sitt svar följande: ”Åtgärder på längre sikt måste förankras i det totala sysselsättningsperspektiv som sysselsättningsutredningen arbetar med.” Genom centerns initiativ har sysselsättningsutredningen fått tilläggsdirektiv för att med förtur ta upp ungdomsproblemen och ungdomsarbetslösheten. Sysselsättningsutredningen har kommit till en målsättning på 380 000 nya jobb. Att socialdemokratin då så intensivt bekämpar centerns målsättning är sannerligen underligt. Statsministern redovisar också att sysselsättningen har ökat med 200 000 personer under två år, 1974 och 1975, och att reallönerna under samma tid har stigit kraftigt. Det är egentligen ett understrykande av att centern har rätt och hade rätt under valrörelsen 1973, då inte minst statsministern litet förlöjligande ibland pekade på omöjligheten av att, som han tycktes anse, skapa 100 000 nya jobb under 1974. Det skapades ju 100 000 nya jobb detta år, trots att energikonsumtionen sänktes. Även i fjol var energikonsumtionen lägre än under 1973. Därmed tycks herr Palme vara beredd att med sitt svar ge centern rätt på ännu en punkt. Statsministern tar upp de äldres och de handikappades situation och pekar på trygghetslagarna. Från centerns sida har vi pekat på att trygghetslagarna är mogna för en utvärdering. Vi vill gärna understryka deras mycket stora betydelse för att trygga sysselsättningen för äldre och handikappad arbetskraft. Ett faktum är att många företagare — med rätt eller orätt vill jag låta vara osagt — ändå känner en viss rädsla för nyanställningar. De som drabbas är fram för allt personer som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden, alltså ungdomar som vill in på arbetsmarknaden. Från vår sida har vi i olika sammanhang pekat på hur socialdemokraterna alltför ensidigt satsar på stora företag och å andra sidan alltför ensidigt och alltför litet satsar på de mindre företagen. Detta innebär att de mindre arbetsmarknaderna med de svåraste problemen får det minsta stödet. Det slår alltså hårdast på de arbetsmarknader som har den största arbetslösheten och där ungdomarna har de svåraste problemen att få arbete. Det är, enligt vår mening, att direkt motverka den regionalpolitiska balansen när det gäller bättre sysselsättning och boende i vårt samhälle. Centern har år efter år pekat på detta och yrkat på förändringar. I svaret framhålls hur viktigt det är att man följer upp ungdomarna från skolan, framför allt då de ungdomar som lämnar skolan för tidigt. Vi har sedan många år tillbaka pekat på det här förhållandet. Den försöksverksamhet som pågår och har pågått några månader visar att det finns möjligheter att lösa de här problemen. Från vår sida beklagar vi — och jag tror också att socialdemokraterna innerst inne gör det i varje fall nu — att socialdemokraterna liksom moderaterna före jul i fjol sade nej till 75 96 statsbidrag till kommunala beredskapsarbeten, vilket vi föreslog vid det tillfället. Vi har alltså därigenom förlorat en mycket värdefull tid för planering i kommunerna och stimulans av kommunernas fantasi, som statsministern nu också litar till, för att få till stånd fler arbeten i kommunerna. Det är bara att konstatera att socialdemokraterna den här gången, liksom under den förra lågkonjunkturen när arbetslösheten drabbade inte minst ungdomen, är sent ute. Jag vill inte betvivla eller ifrågasätta socialdemokraternas ambitioner, men statsministern är ändå sent ute. Statsministern pekar i sitt svar på att statsbidragen har höjts i två etapper, från 33 96 till 50 96 och nu till 75 96. Centern yrkar nu på att dessa 75 96 inte bara skall gälla kommunala beredskapsarbeten utan också beredskapsarbeten ute i näringslivet. Här pekar statsministern på den s.k. tiokronan. Den innebär att vid beredskapsarbeten med mycket låga löner får arbetsgivaren en någorlunda god stimulans, medan arbetsgivaren vid beredskapsarbeten med någorlunda hygglig lön får en förhållandevis liten stimulans. Vi är förvånade över att socialdemokraterna, liksom även folkpartisterna och moderaterna, inte vill gå med på detta. Vi kan inte finna några administrativa svårigheter i det här fallet. Jag tycker att det är glädjande att statsministern nu aviserar en överläggning med näringslivet. Jag tror att näringslivet ställer upp, även om det finns svårigheter under just en lågkonjunktur. Men det hade naturligtvis varit någonting att ha med sig till näringslivet, om näringslivet kunde ha fått samma villkor och stödmöjligheter som kommunerna. Jag hoppas, herr talman, att man, eftersom det finns flera exempel på att regeringen har omprövat sina ståndpunkter och anslutit sig till våra förslag i sådana här frågor, gör realitet av de avslutande orden i interpellationssvaret, nämligen att regeringen ”kommer att ingående och sakligt pröva alla de förslag som kan förbättra ungdomens situation”. Alltså att regeringen verkligen prövar vissa av de förslag som vi har framlagt och som onekligen skulle förbättra ungdomens sysselsättningssituation.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in i budgivningen om hur många nya jobb vi behöver, men att det behövs flera jobb är säkert. Dessa måste i första hand skapas i ett expansivt näringsliv, bl.a. för att vi skall få råd till de där många nya jobben på den offentliga sektorn. Garantier eller ej, det är ord. Det är de nya jobben, antalet lediga platser det handlar om. Statsministern berömmer sig som vanligt av den fina utvecklingen av sysselsättningen i Sverige. Men både OECD och ILO-statistik, jag har den på min riksdagsbänk, visar att andra länder har lyckats bättre med att öka sin sysselsättning under 1970-talet än Sverige. Låt mig så få påminna om en grupp arbetslösa som jag tycker att det är litet för tyst om när vi i allmänhet talar om ungdomsarbetslösheten. Det är de unga flickorna. Det är nämligen flickorna som drabbas allra hårdast, det är flest arbetslösa flickor. Det är ett krissymtom när drygt en tredjedel av alla dem som i dag är i beredskapsarbeten är ungdomar. Och många av de åtgärder som nu satts in är också krisåtgärder. Det är kortsiktiga åtgärder. En del av dem tar slut redan vid månadsskiftet juni-juli. Det är t.ex. fallet med de statliga praktikplatserna eller beredskapsarbetena. I och för sig är de väsentliga i dag, men det som vi behöver för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten är långsiktiga åtgärder som ger oss en mera expansiv ekonomi. Det är de nya jobben, de lediga platserna vi behöver. Jag skulle vilja uttrycka saken så, att ungdomarna har drabbats av det som är snett i socialdemokratisk sysselsättningspolitik. De märker att det inte går att lagstifta fram jobb, de möter det anställningsstopp som allt fler företag och organisationer infört för att kunna klara sina åtaganden till de redan anställda. De märker försiktigheten hos företagare och vid personalavdelningar, som hela tiden har Åmanlagarna i minnet. Till sist skulle jag bara vilja påminna herr Ahlmark om att det faktiskt var så, att de borgerliga partierna hade ett gemensamt majoritetsyttrande i inrikesutskottet redan våren 1975 när det gällde ungdomsarbetslösheten. Där talade vi bl.a. om uppsökande verksamhet och en hel del av de åtgärder som alla nu börjar bli överens om måste vidtas.

Herr talman! Man har i den här debatten börjat diskutera inrikesutskottets betänkande nr 33 och eventuella reservationer. Jag tror att de flesta av kammarens ledamöter inte har sett betänkandet, eftersom det inte har gått ut i tryck. Och jag tycker det är en ganska underlig debattordning, när man tar upp ställningstaganden som vi säkert skall kunna redogöra för i den kommande debatten. Jag tänker inte här, och jag har konfererat med mina utskottskamrater, ta upp någon sakdiskussion. Den väntar vi med till den 2 april, då vi kan behandla inrikesutskottets betänkande, socialdemokratins motstånd osv.

Herr talman! Först en lite grand melankolisk betraktelse. När jag står upp i talarstolen tycks de ärade kollegerna tro att det skall bli en allmänpolitisk debatt. De svävar över hela fältet. Jag försökte hålla mitt svar ganska tekniskt och i den meningen konkretiserat till ungdomsarbetslösheten. Men sedan går det naturligtvis att knyta alla tänkbara problem till den frågan, och vissa av dem kommer jag väl inte att ta upp. Herr Ahlmark inledde med ett avsnitt där han skildrade att det ju egentligen var folkpartiet som var först och bäst och nästan störst. Denna del, om jag får kalla den Cassius Clay-delen, av herr Ahlmarks anförande skall jag inte närmare ta upp. Det blir lätt litet trist med en politikerdebatt om vem som sade det då och vem som föreslog det då. I och för sig tycker jag att det är tilltalande att folkpartiet är intresserat av denna fråga, och det är det jag vill ta fasta på och knyta några observationer till. Jag skall inte ta upp den del där herr Ahlmark berörde de mindre företagen. Det kommer i varje anförande och som skjutna ur kanoner kommer det två centerpartister och talar om mindre företag, och då blir det dubbelt upp. Jag kan inte ge mig in på denna tävlan. De mindre företagen spelar en stor roll för sysselsättningen, det är självklart. Huvuddelen av statens stödåtgärder går till de mindre företagen. Det är inte alls säkert att detta att ta bort arbetsgivaravgiften för de fem först anställda skulle ge fler jobb. Det är t.o.m. möjligt att man då skulle eftersträva den storleksordningen. Det skall betalas och det går inte att skjuta över alla kostnader och säga att det får skatteomläggningen betala, för vi staplar ju så småningom orimliga bördor på denna skatteomläggning. Men verklighetsbeskrivningen, herr Ahlmark! Jag tror att det är viktigt att vi håller oss till en riktig verklighetsbeskrivning: Vi har i februari enligt arbetskraftsutredningen 26 000 ungdomar som är arbetslösa. Under det utpräglade högkonjunkturåret 1970 hade vi 20000. Det viktiga är att genomsnittstiden för den arbetslösheten ligger omkring tio veckor. Vi skall inte förespegla någon att en ungdomsarbetslöshet på noll är möjlig. Ungdomar vill kanske känna sig för ett antal veckor, innan de tar det jobb som finns på arbetsmarknaden. Då kommer de att vid undersökningarna övergångsvis framstå som arbetslösa. Men det väsentliga är att den siffran i och för sig hålls nere, och att det är en omloppssiffra så att säga, att tiderna för arbetslösheten pressas ned och att varje ung människa möter ett stöd, så att hon kan komma ut på arbetsmarknaden. På en punkt ger jag fru af Ugglas alldeles rätt. Det räcker inte med ord om en garanti för ungdomen. Det väsentliga är att vidta åtgärder —- ordna med arbetsförmedlare, praktikjobb, beredskapsjobb och allt vad det nu är, så att man kan göra någonting konkret. Men i den här Cassius Clay-delen borde det ha funnits med en liten ödmjukhetens tanke av herr Ahlmark om att en av de viktigare kommunerna i landet som haft svårast att komma i gång och varit trögast har varit det folkpartistiskt styrda Göteborg. Nu har de på senare tid börjat motionera mot sig själva och börjat komma i gång med åtgärder, och det är i och för sig bra. Men man skall kanske vara litet försiktig med alltför överdrivna skildringar av den egna förträffligheten. Men det internationella perspektivet är viktigt. Jag blir fullkomligt upprörd när jag studerar den statistik som finns tillgänglig, hur den nu än är, från de europeiska länderna. I de stora länderna på kontinenten rör man sig ju när det gäller ungdomar med arbetslöshetssiffror på 300 000, 400 000 och 500 000, varvid det i en mycket stor del av fallen är fråga om över sex månaders arbetslöshet, alltså allt längre och längre tider. Går man till Amerika får man siffror av det här slaget: Bland de svarta tonåringarna i Amerika är 35,2 96 arbetslösa enligt den senaste statistiken, alltså mer än var tredje. Ni kan ju tänka er vad detta skapar för sociala problem. Man kan visserligen säga att de får understöd — i arbetslöshetsunderstöd betalar man i Amerika f.n. i svenska kronor ungefär 100 miljarder på ett år. Det är förklaringen till, som jag läste i en artikel, att man inte har blod på gatorna. Men hur länge kan man betala ut understöd, som är helt improduktivt, i stället för att ge människor arbete? I den artikel i Business Week som jag satt och läste i bänken sades det just att orsaken till nuvarande situation är att den konservativa ekonomin har misslyckats. Det har man visst vetat sedan länge. Men den liberala ekonomin har också misslyckats — i den meningen att man inte kan klara problemen, som man vill göra, med generella åtgärder. Det räcker inte, utan det måste in — detta är det stora budskapet nu — den typ av selektiv politik, inriktad på den enskilda människan, den enskilda bygden som varit och är vår huvudlinje och som i vissa skeden av den svenska debatten blivit så bespottad. Herr Ahlmark tog upp sköterskeutbildningen och långtidsvården. Det är riktigt — och det är det vi gör just nu: Vi kom på 1971-1972 att man kunde koppla samman detta behov av mer personal för att hjälpa gamla människor med den arbetslöshet som fanns bland ungdomen, och behovet av ökad utbildning inom sjukvården. Då satte man i gång ersättarsystemet, som innebär att man kan utbilda undersköterskor, och staten betalade ersättaren, som togs från de arbetslösa. Men, igen: Verklighetsbeskrivningen var nog inte fullständig. Jag var på en långvårdsklinik här i Stockholms län nyligen och talade med personalen. Problemet var inte bara utbildningen. Problemet var inte att det inte fanns arbetslösa att rekrytera, utan problemet var i hög grad personaltätheten och arbetsmiljöerna. Människorna fick slita så oerhört hårt med tungt kroppsarbete, grovarbete, att det var väldigt många som inte orkade. Och personalomsättningen i sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län är oändligt stor. Vad man behöver är alltså — all right — utbildning för personalen, inte minst för biträdena och undersköterskorna, men man behöver också större personaltäthet och förbättrade arbetsmiljöer. Det budskapet kanske herrarna här kan föra vidare till den borgerliga majoriteten i länet.

Då förstår man hur landstingen reagerar. De säger: Vad kan samhället göra? Men ni har väl klart för er vilka ekonomiska åtaganden på lång sikt som ni drar på er? Då går det inte att säga att vi skall ha de och de skattelättnaderna och bidragen, som får ordnas i samband med skatteomläggningen. Man får i stället direkt säga: All right, vi prioriterar målet att människor skall få en god tillvaro när de blir gamla. Detta är också ett sätt att ge ungdomar bra och attraktiva jobb, där de kan känna arbetstillfredsställelse. Det kan de inte göra om de är sysselsatta i ett grovarbete, där läget är så trängt för personalen att den knappt kan hålla näsan över vattnet. Det var det budskap jag fick från personalen. Sedan behöver de som det gäller inte bli professorer — det har de inga ambitioner till. Människorna vill ha en bra utbildning och en hygglig arbetsmiljö. Centerpartisterna har i debatten talat om 400 000 nya jobb, men de började — det gjorde t.ex. herr Nilsson i Tvärålund — med att kräva 100 000 nya jobb. Jag sade 1973 att jag gärna såg att det blev 100 000 nya jobb men att jag inte trodde att centerns metoder skulle ge det. Sedan använde vi just ingenting av centerns metoder, men ändå blev det 200 000 nya jobb, och det var inget dåligt resultat. Nu har ni höjt budet till 400 000 nya jobb. Jag har absolut inget emot vare sig 300 000, 400 000 eller 500 000 nya jobb eller vad det kan bli — vi har målsättningen arbete för alla — men vi skall också vara ärliga mot oss själva och inse att det finns problem. Detta kommer att kosta något, och vi måste slåss hela tiden för att öka sysselsättningen. Samtidigt som centerpartisterna talar om en ny näringspolitik har de liksom jagade av tusen furier — furier i källaren, som Tingsten eller vem det var kallade det ibland — börjat tala om centerns energipolitik. Jag tvingas ju säga att om, till all olycka, centerns energipolitik skulle antagas av Sveriges riksdag, skulle det vara detsamma som att enkelt och rätt fram tala om för hundratusentals ungdomar: De jobb som ni skulle vilja ha kommer vi inte att ha ström till. När det sedan gäller statsbidraget säger ni nu att det är bra med 75 96 statsbidrag till kommunerna. All right, det är fint. Men då tycker jag också att ni något skall ta era kommunalmän vid örat. Under den i och för sig förträffliga överläggning som regeringen hade med kommunalmännen framhöll nämligen centerns representanter att kommunerna vill ha 100 96 statsbidrag — annars har de inte råd med praktikantverksamheten. Men om kommunerna får 75 96 i statsbidrag och ungdomarna betalar ungefär 25 96 i skatt, går det ungefär jämnt upp för kommunerna. Skulle vi ge 100 96 i statsbidrag, skulle ju kommunen tjäna på ungdomsarbetslösheten, och det var väl en något gnidig inställning från centerns kommunalmän. Jag hoppas att det ni har sagt i dag innebär att ni tar avstånd från detta och rättar till det. Fru af Ugglas sade att ett av de stora problemen i detta sammanhang är flickorna, och det är helt riktigt. Ser man på statistiken, skall man finna att det i januari var 6 000 pojkar mellan 16 och 19 år och 11 000 flickor i samma åldrar som inte hade jobb. I februari var det 5 000 pojkar och 7 000 flickor. Den stora nedgången var glädjande nog bland flickorna. I åldrarna 20-24 år gick pojkarnas arbetslöshet ned från 7 000 till 6 000 och flickornas från 10 000 till 7 000. Siffrorna är alltså högre för flickorna, och det har länge varit så. De jobb som vi inriktar våra försök på att skapa är — utan att vi därför behövt förfalla till något könsrollstänkande — speciellt anpassade för att flickorna skall kunna ta dem. Det är alldeles riktigt att det stora problemet är att skaffa arbete åt de unga flickorna. Men det är ju litet konstigt att höra fru af Ugglas säga att vi har många arbetslösa här i landet, när man vet att vi har oändligt mycket mindre arbetslöshet än i kapitalistiskt styrda länder — det går inte att jämföra. Detta skulle vara ett exempel på att det har gått snett i socialdemokratins sysselsättningspolitik, ansåg hon, och nämnde lagen om anställningstrygghet. Det känns nödvändigt att säga ifrån på den här punkten, att vi nu har lagar som tryggar anställningen för människor på ett helt annat sätt än tidigare. De lagarna har varit till oerhört stor glädje, icke minst för äldre och icke minst för handikappade människor: Vi har därigenom i någon mån lyckats komma ur den utslagningsprocess som var så plågsam på 1960-talet och som drabbade de litet äldre människorna och de handikappade. Se igen på Amerika! Trots att man där har denna jättearbetslöshet på upp till 35 96 bland de svarta tonåringarna, säger man att problemen är nästan ännu värre för SS-åringarna och 57-åringarna, som slås ut från arbetsmarknaden och icke har en chans att få fotfäste där igen.

Det skapar en spänning som vi inte skall ha i det här samhället! Jag tror emellertid att de flesta vettiga ungdomar som man talar med om detta säger: Det här begriper vi, och vi tycker att det är bra att de äldre inte kastas ut; de har det ju så mycket svårare än vi, om de kommer i den här situationen. Rör inte skyddet för de äldre! De är ju också med på att genom aktiva insatser skapa jobb åt oss. Jag har med detta bara mycket kortfattat berört några olika synpunkter. Det är en internationell kris som vi upplever. Karl Marx har skrivit att den avancerade kapitalismen förutsätter en reservarmé av arbetslösa. Inte för att jag vill svära på hans skrifter i övrigt, men just nu ser vi ju denna reservarmé i de stora västliga industriländerna. Det är framför allt ungdomen som hårt har drabbats av den arbetslösheten, som jag tror kommer att på sikt få oerhört förödande sociala och politiska konsekvenser. Därför är det så viktigt att vi — med svårigheter och allt vad som kan komma — ändå har lyckats hålla detta gissel någorlunda undan från det här landet. Det är inte lätt att gå emot strömmen, den internationella tendensen, och försöka skapa vår egen väg där vi håller arbetslöshetens gissel så långt borta som det över huvud taget är möjligt. Men vi har bestämt oss för den, och vi skall försöka fortsätta på den vägen. Och trots den polemik som vi möter i det avseendet i denna debatt och i andra debatter säger jag att så länge ni ställer upp för denna målsättning, förlåter jag er mycket av era övriga synder!

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till statsministerns skildring av de internationella perspektiven, och jag noterar att statsministern är väsentligt mycket mer pessimistisk än finansministern när det gäller att diskontera t.ex. den västtyska konjunkturuppgången. Jag tror att man inom regeringen måste bestämma sig för vilken linje man väljer, om det är finansministerns eller statsministerns konjunkturanalys som är den gällande. I övrigt får jag en bestämd känsla av att luften på något sätt har gått ur regeringen Palme när det gäller sysselsättningsfrågorna. Det är en slutsats av det resonemang vi här hört. Statsministern säger att vi skall vara ärliga mot oss själva och erkänna att det finns svårigheter när det gäller att klara de här problemen. Det finns uppenbarligen svårigheter — det förnekar ingen. Men det är ju på grund av dessa svårigheter som det behövs systematiska åtgärder. Man måste ha en ny näringspolitik, ja mod och kurage att sätta upp ett mål för sysselsättningspolitiken fram till 1980-talet. Varför undviker statsministern, när socialdemokratin i valmanifestet ändå har målsättningen ”Arbete åt alla”, att ge sig in i en konkret diskussion om en regional utveckling av sysselsättningen. Enligt direktiven till sysselsättningsutredningen skulle detta innebära en målsättning på 400 000 nya jobb? Varför inte i stället gå in i en sakdebatt i den här frågan? På det här sättet löper statsministern risken att bli något av en ”enfrågestatsminister” som på vad man än försöker diskutera inom sysselsättningspolitiken anlägger ett mycket begränsat perspektiv, där polemiken är det väsentliga. Här finns en rad konkreta åtgärder som måste kunna diskuteras. Risken med den typ av debatt regeringen för är att folk i allmänhet uppfattar den som ett tecken på verklighetsflykt. Den som arbetar på verkstadsgolvet vet ju att energi och arbete visserligen hör samman men att det inte har det korrelerade samband som statsministern gång efter annan försöker göra gällande. Låt oss diskutera frågorna i sak. Låt oss diskutera innehållet i en ny näringspolitik. Jag skulle vilja fråga statsministern om regeringens förslag om ett tak för insatserna via kommunerna är ett uttryck för en vilja att skapa arbete åt alla ungdomar. Statsministern säger att vår linje om ett bidrag på 100 96 till kommunerna skulle innebära att kommunerna skulle tjäna på ungdomsarbetslösheten. Vilken orimlig slutsats! Kommunerna har ändå planeringsansvaret. Regeringens åtgärder kommer så sent att man inte har kunnat ta de budgetmässiga konsekvenserna av detta. Det är bakgrunden till kravet på ett hundraprocentigt bidrag. Dessutom är det självklart så att om man snabbt vill nå effekter skulle centerns krav ha inneburit att kommunerna skulle kunnat ta ett väsentligt större ansvar för ungdomens sysselsättning än vad de nu uppenbart kan göra. Sedan vill jag fråga statsministern, om tiokronan till näringslivet är ett uttryck för en målmedveten strävan att lösa ungdomsarbetslösheten. Det motsvarar, om jag räknar rätt, ungefär 40 96 i bidrag i ett löneläge på 18 kr. i timmen jämfört med vad man offererar kommunerna, 75 96. Det här innebär de facto att de stora ungdomsgrupper som inte kan sugas upp i den offentliga sektorn genom kommunernas sysselsättningsåtgärder blir diskriminerade därför att näringslivet inte har möjligheter att erbjuda samma villkor som kommunerna. Med tanke på ungdomsarbetslöshetens omfattning borde vi ta till vara alla tänkbara resurser för att kunna öka sysselsättningen åt ungdomen.

Herr talman! Jag tror att det är oerhört värdefullt att man slår fast att vad gäller den grundläggande värderingen — arbete åt alla — är partierna överens i den här riksdagen. När statsministern på slutet talade om en reservarmé av arbetslösa, som kanske utgör den största sociala frågan i industriländerna, så kan jag helt hålla med honom. Det blir ju förödande konsekvenser för samhällsskicket — både kortsiktigt och långsiktigt — av den fattigdom som är följden av arbetslöshet i många länder. De sociala klyftorna vidgas, och känslan av att inte få utveckla sig själv ökar. Vi är fullständigt överens på den punkten. Det är helt onödigt att uttrycka någon som helst polemik när det gäller den grundläggande värderingen. Statsministern var inne på det här med Cassius Clay. Jag har fått lära mig en sak: det som Cassius Clay är ovanligt duktig på är att dansa undan när attackerna kommer. På den punkten tycker jag framför allt att han påminner om den svenske statsministern. Vad jag gjorde var ju bara att jag — så försynt som jag brukar — rättade den historieskrivning, som fanns i statsministerns interpellationssvar om ungdomsgarantin. Jag diskuterade det kvartal som vi har missat genom att vi inte införde detta med 75 96 av bidragen till kommunerna för beredskapsarbete för ungdomar redan från den 1 januari, liksom tiokronan. Jag sade att man faktiskt har haft ett par tre år av diskussion om just de punkter som regeringen de senaste veckorna har gått med på. Om man satsar på de mindre företagen, säger statsministern, är det inte alls säkert att minskade arbetsgivaravgifter för dessa företag ger fler jobb. Jag skulle tro att det är rätt säkert. De mindre och medelstora företagen är ju ryggraden i näringslivet i stora delar av vårt land, en förutsättning för tryggheten för hundratusentals människor. Och är man inte beredd att genomföra en lättnad för de mindre företagen, så kan det mycket väl hända att det blir en regional arbetslöshet som är utomordentligt svår att komma till rätta med med andra metoder. Dessutom finns det ju en fördel med de mindre företagen som ibland inte finns i större företag. Initiativkraften, påhittigheten, den korta vägen mellan idé och produkt — allt det driver på ekonomin på ett sätt som Nr 87 vi inte kan vara utan i Sverige. Och stimulerar man tillväxten får man Fredagen den ju därmed också ökade resurser, bl.a. resurser som innebär att vi har 19 mars 1976 möjlighet att satsa på utbildning av olika slag och hålla arbetslösheten nere. Om åtgärder mot Därför tror jag, att skall vi trygga jobben på sikt här i landet för unga — ungdomsarbetslösoch för äldre, då måste vi satsa mer på de mindre och medelstora företagen = heten än vad man har gjort under de senaste åren. I fråga om värderingarna av arbetslösheten, framför allt när det gäller de svarta i USA, är vi självfallet helt överens. Och när herr Palme säger att en ungdomsarbetslöshet på noll inte är realistisk, så är det alldeles självklart. Men detta är inte alls problemet för oss här i Sverige just nu. Fortfarande är ungefär 40 96 av de arbetslösa under 25 år. Det är också därför som vi har tagit en rad initiativ. Regeringen har under de senaste veckorna gått med på flera av dem. Problemet är alltså inte att vi kommer att sträva efter att arbetslösheten skall vara noll, utan att den fortfarande ligger på en oroande hög nivå och måste pressas ner. När det gäller förhållandena i Göteborg, som statsministern var inne på, tycker jag att det fina med den liberala ledningen i Göteborg är att man verkligen har gripit sig an med problemet där. Man får fram flera hundra nya praktikplatser för unga människor som annars skulle vara arbetslösa. Just därför att folkpartiet har den kommunala ledningen i Göteborg har man kunnat göra det så snabbt som vi inte kan göra i de kommuner där vi befinner oss i minoritet. Jag har papperen här. Det är initiativ som tagits från folkpartiet i Göteborg, och jag tycker att de delvis ligger i linje med vad regeringen har sagt. Regeringen bör därför uppskatta de insatser som här har gjorts. Men man går längre än vad de statliga stimulanserna innebär. Jag anser att det är utomordentligt bra att folkpartiet i Göteborg har tagit krafttag för att komma till rätta med framför allt den höga tonårsarbetslösheten. En massa ungdomar går arbetslösa i Sverige. Allt fler gamla människor får inte den vård som de behöver därför att det finns brister i långtidsvården. Och ändå avvisas de flesta ungdomar som söker exempelvis till sjuksköterskeutbildning. Här finns naturligtvis en koppling. Statsministern håller med om att redan 1971 och 1972 kom man på den här kopplingen. Tyvärr är det ju så när det gäller utexaminerade sjuksköterskor att antalet inte ökat sedan 1972. Det var 1972 2 823, 1973 2693, 1974 2 774 och 1975 2 769. Trots att man alltså kommit på den här kopplingen har inte utexamineringen av sjuksköterskor ökat. Jag tror det finns — jag såg den senaste rapporten från socialstyrelsen - ungefär 1000 vakanta tjänster i dag. Och det behövs ju en oerhörd ökning av personalen om man skall klara av de krav som kommer att ställas på långtidsvården, när andelen äldre i vårt samhälle ökar så dramatiskt som nu och under de kommande åren. Vi behöver troligen en ökning av personalen med 35 000 till 70 000 och med ytterligare 10 000 13 för att kunna skapa den ökade mänsklighet i vården som också statsministern var inne på. Statsministern säger då: Ja, men säg det till majoriteten i landstingen, här i Stockholm t.ex. Jo då, det är man fullt på det klara med där. Det är bara det att landstingen inte kan fatta beslut om nödvändig utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen. Utbildningsvolym och läroplaner fastställs av statsmakterna. Samtliga gruppledare i Stockholms läns landsting uppvaktade nyligen statsrådet Lena Hjelm-Wallén och begärde initiativ från statens sida. Skolöverstyrelsen kan se till att fler platser inrättas. Man kan förändra praktikkraven så att det blir lättare att ordna praktikplatser. Man kan göra om intagningssystemet så att de som inte kommer in i ett län har chans att komma in i något annat län, där det finns lediga platser. Statsrådet kunde då bara meddela att några initiativ i den riktningen inte var att vänta. Det här är något av ett moraliskt problem. Mängder av ungdomar som går arbetslösa vill ha en vårdutbildning men kommer inte in. 5 674 sökte — 1 470 kom in. Och vi behöver allt fler människor i långtidsvården. Den här kopplingen, som regeringen tydligen upptäckte 1971-1972, måste därför nu också genomföras i verkligheten. Då kan vi nå dels en ökad trygghet för ungdomar när det gäller jobb, dels en ökad trygghet för de människor som har byggt upp det här landet. Till slut vill jag instämma i statsministerns bedömning om att man i flera industriländer de senaste åren tagit lätt på kampen mot arbetslösheten. Omsorgen om valutareserv och penningvärde har i flera länder varit långt starkare än viljan att ge människor arbete. Det har varit en djupt tragisk utveckling, eftersom arbetslösheten betyder så mycket mer än att lönen uteblir. Därför är ingen uppgift viktigare för den ekonomiska politiken än att trygga jobben och se till att det blir fler arbetstillfällen. Den bedömningen har det rått bred politisk enighet om i Sverige. Det är en väldig styrka i tider av ekonomiska svårigheter. Vår diskussion i dag har alltså inte gällt skillnader i synen på hur viktigt det är att ge människor arbete. Det har handlat om vad man handfast och konkret kan göra för att hjälpa de ungdomar som drabbas hårdast av arbetslöshet och stagnation, vad man kan göra för att hjälpa dem till ett jobb, till praktik eller till utbildning. På en rad punkter har vi blivit eniga, på andra kommer vi liberaler att fortsätta driva våra förslag om ytterligare åtgärder. Arbetslösheten bland ungdom beror inte på att det saknas meningsfulla arbetsuppgifter i vårt samhälle. Var och en kan se sig om och upptäcka bristerna som bör avhjälpas. Vården och barnomsorgen — jag upprepar det — har för litet personal. Inom miljövården fattas det folk. Många företagare har ständig brist på yrkesutbildad arbetskraft. Vi behöver den aktiva insats som ungdomarna vill göra i vårt samhälle. Det är vår uppgift att ta vara på den viljan och den förmågan.

Herr talman! Herr Åsling började sitt anförande med att säga att denna debatt är speciellt intressant för honom, därför att han har sitt arbete i sysselsättningsutredningen som bakgrund. Jag kan säga att jag tycker också att debatten är intressant och viktig inte minst därför att mitt riksdagsarbete i det utskott där jag är verksam i stort sett rör sig om just dessa centrala frågor. Men jag tycker också att debatten är mycket viktig för oss alla, eftersom vi genom den verkligen kan göra klart på vilket sätt vi vill bidra till att minska den stora arbetslöshetskön och framför allt det stora inslaget av ungdomar i den kön. Herr Fagerlund sade tidigare att inrikesutskottets betänkande i denna fråga kommer att behandlas i kammaren den 2 april. Det är riktigt. Och eftersom vi då kommer att ta upp dessa frågor i detalj skall jag nu inte gå in på de detaljspörsmål som herr Nilsson i Tvärålund berörde och som herr Åsling också snuddade vid. Jag tror det är riktigare att vi sakbehandlar de frågorna den 2 april. Betänkandet är nyligen justerat och alltså offentligt — jag vill understryka det, eftersom det riktades någon kritik mot Per Ahlmark, som i sitt första anförande citerade ur betänkandet. Alla reservationer är dock ännu inte riktigt klara. Egentligen har jag emellertid begärt ordet i anledning av den debatt som har förts om vem som var först med konkreta åtgärder på detta område. Statsministern sitter och ler under den debatten. Jag delar uppfattningen att den debatten är fruktlös. Det enklaste är, herr statsminister, att gå till riksdagens voteringsprotokoll från i höstas, och se vilka som då röstade emot förslaget om 75 96 till de kommuner som anordnade beredskapsarbeten för ungdom. Se efter vilka som då röstade emot det stöd som vi på vårt håll ville ge de företag som beredde ungdomar en meningsfull sysselsättning! Vi är ense om att debatten om vem som var först är meningslös. Men riksdagens protokoll visar vilka som bär ansvaret för att vi har förlorat ett värdefullt kvartal, som herr Ahlmark nyss talade om, när det gällt att ge ungdomar meningsfullt arbete och meningsfull utbildning och praktik.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika hade uppmärksammat att någon gjort ansträngningar för att visa vem som var först med åtgärder på detta område. Även jag tycker att det är helt oväsentligt att få den saken klarlagd: Vad som däremot kan vara väsentligt är att man kan peka på att någon gång på gång har varit för sent ute. Det var den problematiken jag tog upp. Och då tog jag mig friheten att anföra några exempel som hade anknytning direkt till ungdomsarbetslösheten. Jag förmodar att statsministern inte avsåg mig, när han tyckte att debatten hade rört sig över ett för stort fält. Själv rörde han sig med världsvida perspektiv och anknöt bl.a. till Marx. Jag började mitt förra anförande med att påpeka värdet av enighet tvärsigenom partierna rörande målsättningen i vår strävan att lösa arbetslöshetsproblemen. Jag vill än en gång understryka det. Polemiken och diskussionen gäller metoderna och vid vilken tidpunkt man skall ingripa för att åstadkomma resultat. Statsministern angrep centerns kommunalmän för att de ville ha ännu högre statsbidrag för dessa uppgifter. Många kommuners resurser är redan i stor utsträckning tagna i anspråk för andra ändamål liksom för dessa ändamål. De skattepengar som statsministern visade på kommer tillbaka till kommunerna först om två år. Det är ju ändå dagens problem det är fråga om att lösa. Då är det av begränsad betydelse att få tillbaka pengar om två tre år. Regeringen hade onekligen under kommunernas budgetarbete i somras och under hösten möjlighet att ta initiativ som kunde leda till en planering för att avhjälpa ungdomsarbetslösheten inom kommunerna. Mig veterligt gjorde inte regeringen något som fick kommunerna att ta krafttag och särskilt planera för att motverka en arbetslöshet som vi från centerns sida befarade bl.a. redan i fjolårets remissdebatt. Regeringen levde tydligen ganska lugnt. Det första tillfället vi hade att motionera och få till stånd ett resultat var i anslutning till tilläggsstaten i höstas. Vi motionerade då om 75 96 statsbidrag till kommunala beredskapsarbeten. Det förslaget avvisade socialdemokraterna då. Ni var sent ute också den gången. Socialdemokraterna är tydligen alltjämt sent ute. De tycks inte acceptera att näringslivet får samma möjligheter till statsbidrag för att avhjälpa ungdomsarbetslösheten som kommunerna får, när socialdemokraterna nu äntligen följt vår linje i fråga om 75 96 statsbidrag till kommunerna. Statsministern sade att han gärna förlåter oss många andra synder bara vi ställer upp när det gäller de här frågorna. Jag vet inte hur länge vi skall hålla på att förlåta socialdemokraterna för att de inte hänger med "på det här området utan gång på gång blir försenade. Jag hoppas att statsministerns avslutningsord innebär en realitet och att han och socialdemokraterna är beredda att pröva alla förslag som förbättrar ungdomens möjligheter att få bättre sysselsättning. Vi har faktiskt ställt många förslag när det gäller ungdomsarbetslösheten. En del behandlas i inrikesutskottet. Herr Fagerlund, jag tog i mitt förra anförande inte alls upp någon diskussion om frågor som vi i inrikesutskottet ännu inte tagit ställning till. Men jag har rätt att referera de motioner som vi har att behandla i utskottet och de motioner som vi har behandlat under fjolåret. Herr Eriksson i Arvika sade för övrigt nyss att inrikesutskottets betänkande om arbetslösheten redan är justerat, men jag tog ändå inte upp någon diskussion om dessa frågor — det skall vi ju göra senare. Måhända har jag misstagit mig på socialdemokraternas inställning till våra motioner. De kanske ännu hinner ändra sig. Jag välkomnar det.
Herr talman! Det här blir en kort replik till statsminister Palme. Åmanlagarna har sina stora förtjänster, sade statsministern. Självfallet, i all synnerhet för de äldre. Men låt oss inte fördölja att de är bättre för dem som befinner sig på arbetsmarknaden, som har ett jobb, än för dem som står utanför och skall ta sig in på arbetsmarknaden. Även turordningsreglerna har sina effekter. Statsminister Palme har här mycket talat om Amerika. I Amerika finns det en regel som kallas lifo. Det betyder last in, first out, dvs. sist in, först ut. Det är en beklaglig regel som har märkts mycket nu när man med olika jämställdhetsåtgärder försöker få in kvinnor och negrer på arbetsplatserna. Det är nämligen de som först åker ut, när det blir besvärligheter. Man skall se verkligheten som den är, herr Palme. Det är för att Åmanlagarna har mycket svåra effekter som vi måste vidta särskilda åtgärder för ungdomarna och framför allt se till att vi får ett tillräckligt antal jobb. Jag har med intresse lyssnat på meningsutbytet mellan statsministern och herr Ahlmark när det gäller sjukvården. Det har varit intressant att höra statsministerns målande beskrivning av hur mycket det kostar att satsa på den offentliga sektorn. Men hur skall vi då skaffa de här pengarna? Jo, naturligtvis genom ett expansivt näringsliv.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast av den anledningen att Göteborg också nämndes i sammanhanget. Först vill jag emellertid säga att jag har upplevt det så att det var Ernst Wigforss som införde de ekonomiska principer som vi nu jobbar efter när det gäller att skapa sysselsättning. Jag skall emellertid inte gå närmare in på det utan koncentrerar mig till frågor som i någon mån berör Göteborg. Vi som verkat i länsarbetsnämnd och i fackliga sammanhang och framför allt vi som har jobbat med Länsplanering 74 har funderat litet över den här frågan. Vad som är särskilt markant för Göteborg är att kommunen odiskutabelt är den störste arbetsgivaren med närmare 40 000 anställda. Vad som framför allt saknas i Göteborg är samordning och planering. Varje år får vi från AMS anslag som i vanlig ordning fördelas till olika verksamheter. Från kommunen får man ofta höra att det mest handlar om att få hand om pengarna och inte så mycket om vad man skall göra för dessa pengar. Vi har i Göteborg de speciella tätortsproblemen. Ungdomarna är där anonyma på ett helt annat sätt än ungdomar på mindre orter är. Anonymiteten är besvärlig, vilket gör att man måste koppla de praktiska åtgärderna med en viss form av uppsökande verksamhet. Beträffande den motion som har nämnts här har vi funderat över varför man motionerar till sig själv. En förklaring som jag själv kan tänka mig är att de borgerliga partierna är splittrade i denna fråga. För att då få klart besked om var borgerligheten står motionerar man till sig själv. Det är bara att läsa texten i motionen, där det bl.a. står att olika styrelser och nämnder bör få i uppdrag att göra vissa saker. Där finns alltså inte något som helst konkret förslag. Jag tolkar det så att det är ett allvarligt uttryck för borgerlig splittring, vilket har fått oerhörda konsekvenser för ungdomarna i Göteborg. Det är en allmän principlöshet, man är handlingsförlamad. Vad som behövs framöver är bl.a. vad Fackliga centralorganisationen har föreslagit, nämligen inrättandet av särskilda arbetsgrupper. Från Fackliga centralorganisationen har också föreslagits att ett särskilt kommunalråd utses som håller i trådarna. Det sammanfaller med vad LO har sagt i sitt yttrande när det gäller länsplaneringen och sysselsättningen, att kommunerna på ett helt annat sätt än f. n. måste ta det sysselsättningspolitiska ansvaret vid den kommunala planeringen av verksamheten. Jag har själv ofta funnit att kommunerna resonerar som så att detta inte är någonting som angår oss. Det anser jag vara en kortsiktig ekonomisk politik. Om vi kan klara sysselsättningen för ungdomarna får vi nämligen igen det — inte omedelbart i rena pengar via skatterna utan på längre sikt, för när det gått så långt att man blir i behov av sluten vård, då blir man verkligen dyr för samhället.

Herr talman! Jag begärde ordet i den här debatten, eftersom först statsministern och sedan min bänkkamrat herr Gösta Gustafsson i Göteborg har tagit upp sysselsättningssituationen i Göteborg. Jag skulle vilja påminna om några grundläggande fakta. Arbetslösheten i Göteborg är för närvarande inte ett så stort problem. Situationen är den att det inför framtiden är mera oroväckande. Jag har påpekat att antalet varsel om arbetsnedläggelser har femdubblats på några år. Vi känner väl till situationen vid varven, och vi känner till utvecklingen när det gäller NK-Turitz. Det gör att vi har anledning att med oro se på möjligheterna att framöver få nya arbetstillfällen i Göteborg. Vi har från folkpartihåll på Göteborgsbänken här i riksdagen vid upprepade tillfällen — i motioner och senast i en enkel fråga till arbetsmarknadsministern Bengtsson — frågat vilka åtgärder man är beredd att vidta för att komma till rätta med den för framtiden oroväckande arbetsmarknadssituationen i Göteborgsregionen. De svar vi har fått har varit magra. Statsmakterna har t.ex. varit beredda att hjälpa till att omstrukturera sysselsättningen, så att vi finge mer av arbetstillfällen inom lättare industri och förvaltning och relativt mindre av arbetstillfällen inom den tunga industrin. Människorna i Göteborgsområdet är oerhört beroende av några få företag för sin sysselsättning — SKF, Volvo och varven svarar för 40 å 50 96 av arbetstillfällena. Det är mot den bakgrunden man skall se förslaget från den liberala ledningen i Göteborg om en ungdomsgaranti. Denna struktur på näringslivet i Göteborg leder till särskilt stora svårigheter för dem som är nytillträdande på arbetsmarknaden — kvinnor som varit hemma en = Nr 87 tid och vill gå tillbaka till yrkeslivet samt ungdomar.

Inom parentes sagt föreslog arbetsmarknadsministern i ett TV-program kort därefter Göteborgs kommunalmän att höja skatten. Det var väl ett olycksfall i arbetet, eftersom finansministern ju har träffat en överenskommelse med kommunerna att dessa får höja skatten bara med en krona under två år. Göteborg har höjt debiteringen med en krona. Men i och för sig kan man väl tillåta även ett statsråd att ibland göra en sådan lapsus. Jag utgår emellertid ifrån att det i detta fall är herr Strängs och inte herr Bengtssons linje som gäller. Men om regeringen anser att staten nu inte har någonting mera att erbjuda när det gäller sysselsättningen i Göteborgsområdet och att de kommunala instanserna måste ta sin del av ansvaret, då borde man väl vara glad över att det har tagits ett initiativ. Jag förstår inte varför herr Gösta Gustafsson i Göteborg talar om att man är handlingsförlamad. Det är ju sedan man fått bevis för att regeringen har så litet att komma med när det gäller att hjälpa till med sysselsättningen för ungdomen som: det tagits ett initiativ i Göteborg. Jag förstår inte varför man inte från socialdemokratisk sida, när man efterlyst kommunala initiativ på sysselsättningsområdet, med glädje välkomnar förslaget från folkpartiledningen i Göteborgs kommun om en särskild ungdomsgaranti.

Herr talman! Den här Göteborgsdebatten är intressant från många synpunkter. Herr Molin, som är statsvetenskapare, borde fråga sig om det inte är något av en statsvetenskaplig innovation att en kommunal ledning i stället för att direkt vidta åtgärder lägger fram en motion mot sig själv i sitt fullmäktige. Det är helt fascinerande. Tänk om jag skulle motionera här i stället för att lägga fram propositioner? Jag föreställer mig att detta är en märklig statsvetenskaplig innovation. Det finns en sak till i Göteborgsfallet, som jag vill ta upp. Jag tar ett mycket enkelt exempel. Jämför Borlänge och Göteborg. Herr Molin sade att arbetslösheten inte var något större problem i Göteborg. Men det är ändå 1 500 ungdomar som är arbetslösa. Jag tycker att det är något av ett problem. Det lilla Borlänge har inte mer än tiondelen av Göteborgs befolkning. I Göteborg finns det ofantligt många fler arbetslösa. Men Borlänge kommun hade i februari ordnat mer än dubbelt så många praktikjobb som Göteborgs kommun -— det visar statistiken — trots att man bara har tiondelen av befolkningen och mycket mindre arbets 79 löshet, därför att man systematiskt grep sig an detta. Jag tog upp den här frågan för jag tycker att herrar Eriksson i Arvika och Ahlmark var litet överborna i sina skildringar av folkpartiets insatser. Det är bara ett objektivt konstaterbart faktum att man i Göteborg var väldigt sent ute och släpade långt efter de progressiva kommunerna i landet med att ta itu med problemet. Men sedan vill jag gärna tillägga att jag är väldigt glad om man nu kommer i gång med detta — det är fint. Det finns ytterligare en tankegång när det gäller Göteborg, nämligen att staten gör ingenting, här får kommunen klara problemen. En fascinerande tanke om man tittar på varvskrisen. Det är så lätt att stå här och beskylla oss för att vara dogmatiker, för socialiseringsiver och jag vet inte allt, men inte var det av några dogmatiska skäl som staten gick in i varvsindustrin i Göteborg. Inte var det så. Det var för att dessa företag höll på att ramla samman, och då var staten tvungen att gå in. Det liberala styret har stått och tittat på, och de kapitalistiska tankegångarna har lyst med sin frånvaro. Vi har fått lov att klara problemen på ett praktiskt sätt. Det har staten gjort för Göteborg — inte för begreppet Göteborg, men för människorna, för sysselsättningen och för tryggheten. Om man icke har en slagkraftig stor metallindustri i Göteborgsområdet då ser jag dystert på Göteborgs framtid hur många garantier och ord man än utfärdar. Alltså — gärna med fru af Ugglas ett expansivt näringsliv vare sig det är statligt eller privat. I Göteborg kan vi ta oss en bit till. Ni går upp och säger det här i riksdagen, och jag förutsätter att man fram till i september får vara beredd på att vad man än talar om så får man höra att centerpartiet och folkpartiet är de som är mest för de mindre företagen. Jag var uppe i norra Värmland. Där fanns det väldigt många småföretagare.

Så får vi fortsätta. Jag träffade på flera småföretagare som sade: ”Nu går väl staten in och klarar av varvskrisen i Göteborg?” — ”Ja, men vad rör det dig i Fryksdalen?” sade jag. ”Jo, det rör mig alldeles förskräckligt, för mitt företag lever helt på att vara underleverantör till varven. Om det är så att varven brakar samman hjälper det inte vilket lokaliseringsstöd och vilka avdrag på arbetsgivaravgiften och vilka speciella förmåner man får, för då rasar min marknad,” blev svaret. Det här är ju vardagligt och enkelt. Jag tror att det är ofruktbart när ni håller på att spela ut mindre och medelstora företag mot varandra. Det är naturligt att staten skall hjälpa de minsta mest — det gör vi. Men vi spelar inte ut dem som produktionsfaktorer mot varandra. Så kan vi alltså lära oss: I en demokrati skall en majoritet handla - inte motionera mot sig själv, för då tappar man en massa tid. Man skall greppa problemen på det vardagliga sätt som Gösta Gustafsson i Göteborg gjorde. FCO i Göteborg har gjort en jättefin insats för att driva fram den borgerliga majoriteten till handling. Jag gratulerar dem till den. Nu kom ju handlingen, och det gratulerar jag Göteborg till — det är bra. Det tog lång tid men det ser ut att komma i gång. Ibland måste staten gå in i storindustrin som vi gjorde i Göteborg för att klara regionen, och det är också ett stöd för de små företagen. Detta om Göteborg. Fru af Ugglas! Om någon går upp och säger att vi behöver ett expansivt näringsliv som bas för den offentliga sektorn så håller jag med. Den delen av fru af Ugglas förkunnelse är alldeles korrekt. Jag har bara läst igenom artikeln, och det är vad de amerikanska konservativa säger, vad det amerikanska näringslivet säger, att satsar man bara på näringslivet så löser sig problemen. Det är bra, och det tycker jag att vi skall göra, men det räcker inte. Det är alltså en betingning mellan näringslivet och den offentliga sektorn som bas för näringslivet. Man vet att det expansiva näringslivet klarar icke arbetslösheten. Därtill behövs en mycket mer förfinad aktiv politik, där den arbetskraftsintensiva offentliga sektorn är helt avgörande. Då får man lov att betala det. Det är klart att om man frågar: Är du för arbete åt alla? så ställer de flesta upp och säger att det är de. Men då får man inte föra en överbudspolitik som ni har lanserat på er galeja i vår och lova alla möjliga bidrag och alla möjliga skattesänkningar, för då finns det ingenting kvar i kassorna för att bygga ut den offentliga sektorn, som kan ge de gamla den vård de behöver och som kan ge ungdomarna de jobb som de behöver. Jag har varit fasligt ekumenisk. Jag är nästan beredd att utropa: Var helst en åsling finns osv., men jag tvekar att göra det efter att ha lyssnat på herr Åsling. Det är inte riktigt på det sättet att det är någon skillnad i konjunkturbedömningen. Den internationella konjunkturen är på väg upp, och det är glädjande, men det tar tid innan detta slår igenom inom sysselsättningen — dessvärre — i de länder som berörs av uppgången. Därför måste vi hålla ut och slåss för sysselsättningen och hålla den uppe, trots att sysselsättningen under det närmaste halvåret icke kommer att stiga särskilt mycket ute i världen. Tyvärr! Sedan var det ett förskräckligt klagande över att luften skulle ha gått ur socialdemokraternas sysselsättningspolitik. Fördelen med vår sysselsättningspolitik är att den aldrig har gett sig upp i de där högre luftlagren, där centerns luftiga löften kretsar omkring. Vi har aldrig gått den där vägen och sagt att det skall vara 400 000 nya jobb och på frågan: Hur? inte ha något svar. Och det är dikterat av ett slags respekt för människorna. Gå till en tjänsteman på Eriksberg i Göteborg och meddela honom att centern vill ha 400 000 nya jobb. Vad säger det honom? Inte ett dyft. Han vill ha svar på frågan: Hur blir det för mig? Sysselsättningsproblemen är klara och alldagliga. Här görs alla möjliga analyser med siffror och allt. All right! Men jag har sagt: Jag låser mig icke för siffror. Alla resurser som vi kan mobilisera skall sättas in för att trygga jobben och för att öka jobben. Sedan kan vi visa resultaten. Det är ju en ofantlig styrka för oss att vi icke deltog i auktionen i förra valrörelsen om de hundratusen jobben. Vi stod emot den frestelsen. Det hade varit så lätt att säga: Vi skall klara 150 000 nya jobb. Vi sade: Vi skall klara så många jobb vi kan. Vi klarade 200 000. Och nu står vi starka, för vi lovade ingenting preciserat. Men vi gjorde mycket mer än ni i centern med era löften som ni inte kunde backa upp med åtgärder. Vi skall fortsätta på vårt sätt. Det är bara att säga ärligt till människorna att skall vi kunna öka sysselsättningen behöver vi energi. Det finns ingen väg utan den. Annars får vi inte det där expansiva näringslivet som man pratar om. Skall vi bygga ut den offentliga sektorn kostar det pengar, och det påverkar alltså skattenivån och utrymmet för privat konsumtion. Skall vi klara regionerna måste vi gå in med stödåtgärder, vare sig det gäller en gammal expansiv region som Göteborg, som kommer i svårigheter med varven, eller en region som alltid har haft svårt med sysselsättningen som Norrbotten, där det krävs stora industriinvesteringar, eller i hela glesbygden, där man lever under problemen. Där får vi gå in med lokaliseringsstödet och hela det batteri av åtgärder som vi har att tillgripa. Det säger mycket mer än att räkna upp siffror. Detsamma gäller egentligen ungdomsproblemen också — för att sluta ekumeniskt. Det här är mitt sista inlägg i debatten. Jag vill hålla fast vid det här programmet därför att det är riktigt. Det här går inte att klara bara med regeringsåtgärder. Problemen är inte om vi kommer en månad eller tre månader senare med en viss procentuell ökning av statsbidraget för en viss åtgärd. Vi har ett helt batteri av åtgärder. Men detta är åtgärder som vi ställer till förfogande. Det beror på den enskilda kommunen, det enskilda företaget, den enskilda fackföreningen, folkrörelsen eller tjänstemannaorganisationen om dessa åtgärder kommer att utnyttjas eller ej. Vill de inte står vi maktlösa. Självfallet!

Det gäller någonting som är så oerhört viktigt som att värna om de ungas människovärde och framtidstro.

Herr talman! Det har tagits många exempel från Göteborg i denna debatt. Statsministern tog ett sista exempel när han undrade vad tjänstemannen på Eriksberg, som ville ha ett besked, skulle få för besked. Han måste väl dess värre få beskedet att han om några år inte har ett jobb på Eriksberg, därför att det varvet skall läggas ned. Vad jag har sagt är att sysselsättningsläget inom Göteborgsregionen hittills har varit relativt hyggligt, alltså att antalet arbetslösa är något lägre än inom riket i dess helhet, men att läget för framtiden är mer oroande, bl.a. på grund av förändringarna inom den tyngre industrin. Det är klart att vi inom Göteborgsregionen kommer att vara beroende även framdeles av en slagkraftig tung industri, men vad vi från folkpartiet vid upprepade tillfällen, i motioner år efter år, har sagt är att vi måste komplettera en slagkraftig tung metallindustri med annan typ av företagsamhet och då bl.a. förvaltning. Där har vi inte fått något stöd från regeringen eller från statsmakterna i övrigt. Jag kan påminna om att man nu föreslår att en kammarrättsavdelning skall flyttas från Göteborg — men någon ny förvaltning har man inte samtidigt att erbjuda. Det har sagts i utvärderingen av länsplaneringarna att regeringen är nöjd med den dämpning av tillväxten av storstadsområdena som skett. Samtidigt har man då uppmanat kommunalmännen att inte sitta med armarna i kors. Arbetsmarknadsministern råkade lägga till att han tyckte att man skulle höja kommunalskatten. Jag utgår från att detta uttalande från arbetsmarknadsministern — som jag sade i mitt förra inlägg — var ett olycksfall i arbetet. Statsministern bestred inte det. Jag utgår från att den delen av arbetsmarknadsminister Bengtssons anförande inte var avsedd att tas på allvar. Det har, glädjande nog, heller inte kommunalmännen gjort. Däremot har de kommunala instanserna i Göteborg tagit upprepade initiativ för att komma till rätta med sysselsättningssvårigheterna, framför allt för ungdom. Man har beslutat inrätta ett stort antal nya praktikplatser i den egna kommunala förvaltningen, och man har lagt förslag om en kommunal ungdomsgaranti. Jag förstår inte varför man från socialdemokratiskt håll är så sur över att det har tagits sådana här initiativ i Göteborg. Är det därför att en folkpartiledd kommun har visat sig mer handlingskraftig än socialdemokratiskt ledda kommuner? Statsministern förde ett resonemang om en statsvetenskaplig innovation, som jag inte skall gå in på, eftersom han inte är kvar här. Men även om det var en sådan: Var det något fel med en statsvetenskaplig innovation, som leder till att bl.a. ungdomar i Göteborgsområdet får fler arbetstillfällen? Jag tycker att det initiativ som har tagits i Göteborg när det gäller att komma till rätta med sysselsättningen framför allt för ungdomen är någonting efterföljansvärt. Jag tycker att andra kommuner i landet, vilka partier som nu än leder dessa kommuner, skulle följa det Göteborgsinitiativet.

Herr talman! Statsministern har ju lämnat kammaren. Jag vill därför bara ta upp en punkt där jag tycker att hans agitation inte bör stå oemotsagd, eftersom herr Palme åker land och rike runt och upprepar det oavbrutet. Statsministerns version av vår näringspolitik är att folkpartiet skulle spela ut stora företag mot små företag, att vi på något sätt skulle ogilla stora företag därför att vi älskar små företag. Ingenting kan vara mera felaktigt. Gång på gång har vi från folkpartiet visat att bjässarna i näringslivet är nödvändiga, framför allt för exporten, bytesbalansen och den ekonomiska tillväxten. För vår ställning som industrination gör de största företagen väldiga insatser. Därför har vi år efter år varit med om kraftiga satsningar också på stora företag, nu senast via AP-fonderna, fastän vi i det sammanhanget ställer ett antal krav för användningen av de pengarna. Vi inser vad de företagen betyder också för mindre företag som är deras underleverantörer. Vi har dessutom framfört ett krav på att investeringsavdragen skulle fördubblas från den 15 mars, vilket inte minst skulle komma att gälla en rad större företag. Vi förlorade tyvärr genom lottens utslag på den punkten. Men vad vi har lagt till är att det måste vara balans i näringspolitiken. Vi behöver inte bara stora företag. Om det är så att mindre företag är beroende av stora företag, är det också på motsatt sätt: de stora företagen är beroende av att det finns starka och livskraftiga småföretag. Framför allt för tryggheten och sysselsättningen i stora regioner och för jobben för hundratusentals människor måste vi satsa mer på de mindre och medelstora företagen. Därför är det allvarligt att under förra året två småföretag per dag köptes upp av privata eller statliga investmentbolag eller av något storföretag. Därför kommer folkpartiet också att arbeta för att vi skall öka framtidstron bland mindre företag och bland människor med goda produktidéer. Det sker inte med hot om förstatligande av företag eller av hela branscher. Det kräver — som jag sade i den finanspolitiska debatten — positiva åtgärder av det slag vi begär för att lätta kostnadstrycket, för att hjälpa företagen att klara finansieringen och för att minska blankettraseriet och krånglet.

Herr talman! Eftersom statsministern lämnat kammaren skall jag inskränka mig till att något summera debatten. Jag kan instämma i statsministerns yttrande att det för att lösa ungdomsarbetslösheten behövs rejäla insatser från kommuner och från företag. Över huvud taget måste arbetsmarknadens parter samverka. Förutsättningen för att denna samverkan skall ge full effekt är dock att olika typer av arbetsgivare får samma reella möjligheter att erbjuda ungdom arbete. Vad jag har talat för här tidigare och vad centern har arbetat för i skilda sammanhang — och det är en målsättning i centerns näringspolitiska program -— är att ge de mindre företagen en reell chans att arbeta på samma villkor i näringslivet som större företag. Statsministerns påståenden tidigare i debatten att sådana förhållanden skulle föreligga är faktiskt inte korrekta. Vi har ju de senaste dagarna upplevt en skattedebatt som på sitt sätt klart illustrerar hur egenföretagare och småföretagare = Nr 87 är diskriminerade och vilka svårigheter de över huvud taget har att uppnå konkurrenslikställighet i näringslivet. För att uppnå samma förutsättningar för små och stora företag behövs —— det en ny näringspolitik. Det behövs en målsättning bakom planeringen Om åtgärder mot och inte bara improvisation. Som vi nu sett har regeringens åtgärder = ungdomsarbetslösen benägenhet att komma för sent och vara felaktigt inpassade i kon = heten junkturförloppet. Det är därför vi i vårt näringspolitiska program också har ställt upp ett sysselsättningspolitiskt mål. Det är de 400 000 nya jobb som är en förutsättning för att vi skall kunna erbjuda människor samma chans och samma rätt till arbete oavsett bostadsort. Det är i och för sig ingen unik målsättning — LO:s och det socialdemokratiska arbetarpartiets näringspolitiska grupp angav samma målsättning i sitt förslag till näringspolitiskt program 1974, och SSU:s ordförande Lars Engqvist har också varit inne på samma tanke nyligen. Över huvud taget är det här ett krav med en bred förankring, och det är ett mysterium varför regeringen lägger ned sådan möda på att förneka det befogade i människors rätt till arbete oavsett bostadsort.

Herr talman! Med storleksordningen när det gäller industrin förhåller det sig så, att Metall i Göteborg är den största avdelningen i landet och jag tror också den största metallavdelningen i Europa, med 40 000 medlemmar, varav närmare 30 000 är verksamma. Men det räcker alltså inte att bara se på Metall. Det är inte industrin i och för sig, ens om man lägger till andra industribranscher, som är det väsentliga för Göteborg, utan handel, sjöfart och service dominerar fortfarande sysselsättningen i Göteborg. Det vill jag säga därför att detta också har med framtiden att göra. I övrigt har vi från de fackliga organisationerna och från det politiska parti jag tillhör — socialdemokraterna — krävt att åldringsvården skall byggas ut. Vi har naturligtvis också i vanlig ordning stött kraftigt på om barnomsorgen, och vi har motionerat om att kommunen bör ha representation i de större företagens styrelser. Vi har inte vunnit gehör för detta, men vi kommer naturligtvis att fortsätta att slåss för det. Jag begärde ordet egentligen för att än en gång ställa frågan varför man motionerar här. Vad är det som hindrar Göteborgs borgerliga majoritet att genomföra de krav man har motionerat om? Jag kan inte tänka mig att någon socialdemokrat skulle gå emot en garanti för att ungdomen får arbete. Därför måste jag dra den slutsatsen att de borgerliga är djupt oeniga. Då kan man säga att folkpartiet åtminstone har visat sin vilja att göra något, medan det vad beträffar de övriga borgerliga partierna i Göteborg bara är kosmetik.

Herr talman! Bara några ord till slut som summering! Statsministern är ju inte här, och även om några andra socialdemokrater är kvar är väl ändå inte stimulansen att debattera längre lika stor. Efter vad jag kunnat finna har statsministern inte haft några erinringar mot det exempel som jag anfört för att visa att socialdemokraterna gång efter annan, i år liksom tidigare, inte har stigit på tåget när de borde ha gjort det. Statsministern säger att socialdemokraterna inte lovar någonting utan att man gör så gott man kan. Man åstadkom 100 000 nya jobb år 1974. Ja, det gjorde man, men priset är att på två år har statsskulden till utlandet ökat med 20 miljarder kronor. Man hade kunnat undvika åtskilligt av den skulden, om man hade följt centerns alternativa förslag, som socialdemokraterna när det begav sig ansåg vara omöjligt att acceptera — omöjligt nämligen att åstadkomma 100 000 nya arbetstillfällen under 1974. Statsministern tog också upp ett försvar för sysselsättningen. Han tyckte att det var enkelt, lättförståeligt och i och för sig onödigt. Jag instämmer i detta. För vår del är vi helt på det klara med att bland det mest olönsamma och inhumana i samhället är att människor måste gå arbetslösa. Statsministern sade att staten naturligtvis hjälper de minsta. Det var ett påstående rakt ut i luften utan något bevis eller någon motivering. Jag bestrider att socialdemokraternas politik innebär detta i fråga om småföretagen. Jag hänvisar till konjunkturpaket, motioner, reservationer och debatter här i riksdagen. Herr talman!

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat jordbruksministern om han avser att föranstalta om en översyn av fjällräddningens organisation och utrustning. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Ansvaret för fjällräddningsverksamheten ligger på polisen. Rikspolisstyrelsen svarar för organisation, utrustning och utbildning. Den operativa fjällräddningsverksamheten ankommer på den regionala och lokala polisorganisationen. Såvitt jag har mig bekant fungerar både organisation och utrustning tillfredsställande. Utrustningen förbättras också fortlöpande. Jag vill i detta sammanhang erinra om att frågan om anslag för att bygga ut fjällradionätet i Kopparbergs län kommer att behandlas i kammaren i morgon. Herr Nilsson tar upp frågan om ett system med ljusoch ljudsignaler vid fasta fjällanläggningar. Därmed är han inne på något annat än fjällräddning, nämligen fjällsäkerhetsverksamheten. För denna verksamhet som helhet finns ingen huvudman. Polisen svarar för en del av denna, bl.a. genom uppsättning och underhåll av hjälpradiotelefoner. Regeringen har föreslagit att 100 000 kr. anslås till kompletteringsanskaffning av hjälpradiostationer i Västerbottens och Norrbottens län. Vidare medverkar polispersonalen i fjällområdena bl.a. genom kontakter med hotellvärdar m.fl. i fjällsäkerhetsfrågor och med föredrag om fjällvett. Polisen kartlägger även lavinfarliga områden samt medverkar i massmedia i fjällsäkerhetsfrågor. Jag anser därför inte att det f. n. behövs en översyn av fjällräddningens organisation och utrustning. Detsamma gäller den del av fjällsäkerheten som polisen svarar för.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det utförliga svaret. Anledningen till frågan är den nyss inträffade tragedin, där man fått olika uppgifter om hur nära de omkomna var räddningen. I Norrlands största tidning, Västerbottens-Kuriren, stod det 200 meter. I Östersunds Posten, som väl utkommer på en plats som ligger närmare, står det 700 meter. Hur som helst visar kartskisser och beskrivningar att det borde ha varit möjligt för de nu omkomna att nå den räddning som var så nära om det funnits ett system med ljusoch ljudsignaler, som jag uttryckte det i frågan. Nu upplyser justitieministern om att det finns någonting som heter fjällsäkerhetsverksamhet och som inte egentligen har att göra med fjällräddningen utom på så sätt att polisen svarar för en del av den. Jag har själv erfarenheter från fjällen, både när jag varit inkallad och under privata resor, och jag vet att man på mycket nära håll kan gå förbi rösningar i leder, tydliga märken, hus och annat när vädret är annorlunda än sommartid, då man tycker att det är lekande lätt att hitta. Vi vet också från skärgården hur mycket det betyder att vid dimma kunna höra en signal genom stillheten. För mig har alltså lekt en tanke om möjligheten att komplettera det som finns med ljusoch ljudsignaler. Jag tycker sedan att fjällsäkerheten borde vara det primära — tanken på säkerheten i stort. Vi lockar människor hit till Sverige —- med all rätt eftersom vi har en underbar fjällvärld — och om fjällsäkerheten var ordnad tillfredsställande så skulle det i viss mån eliminera behovet av fjällräddning. Då måste jag fråga herr Geijer om han tycker det är tillfredsställande att det inte finns någon huvudman för fjällräddningen. Detta är för mig en förbryllande uppgift. En huvudman borde finnas. Och jag måste också fråga justitieministern: Vem borde svara för hela fjällräddningen? När jag ställde frågan tänkte jag mig att det närmast var jordbruksministern som hade hand om frågor som gällde turismen och att han skulle ha någon tanke om detta. Det som står i svaret om skillnaden mellan fjällräddning och fjällsäkerhet är nytt för mig, även om det kanske inte borde vara det. Allt som i övrigt står i svaret om polisen och dess verksamhet tror jag är riktigt, och jag vet också att vi här har mycket duktiga män som arbetar. Jag tvivlar inte på deras arbetsinsatser. Som frågan är ställd gäller den speciella anordningar, speciella utrustningar, som borde finnas särskilt i områden där det vistas mycket folk under en stor del av året. Enligt min mening skulle det göra att en del människor inte behövde omkomma under sådana förhållanden som rådde på Blåhammaren vid det aktuella tillfället. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag vill bara svara att frågan enligt ordalydelsen uttryckligen gällde fjällräddningens organisation och utrustning, men jag har försökt att svara så långt jag kan även på det som gäller fjällsäkerheten. Jag vill bara göra den lilla reflexionen att hur önskvärt det än vore så är det — och detta är väl herr Nilsson i Agnäs överens med mig om —- en ganska hopplös uppgift att i storm använda ett system med ljusoch ljudsignaler. Herr Nilsson frågar mig vem som lämpligen bör vara huvudman för hela verksamheten. Det är jag inte beredd att i dag svara på — det är väl en sak som man får fundera på.
Herr talman! Min fråga var ställd så att den gällde fjällräddningen, för jag trodde att alltsammans hängde ihop — det skall jag ärligt erkänna. Men jag är mycket tacksam för svaret — det har gett mig en hel del att tänka på. Jag anser för min del att det här är en svår uppgift men å andra sidan har vi tre, fyra stora fjällområden — i Jämtland, i Västerbotten med vissa delar av Vilhelminaoch Tärnafjällen samt Sorselefjällen och i Norrbotten vid t.ex. Riksgränsen — där det vistas ovanligt mycket folk. Jag tror att det skulle vara enkelt —- även om det är förenat med kostnader — att i de trakter där folk mest drar fram ordna ett system med ljusoch ljudsignaler. Jag förstår att det kan vara svårt att svara på frågan om vem som bör vara huvudman men jag tänker återkomma i den saken.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han anser att kommuner utan annan gymnasial utbildning kan få garantier som möjliggör ytterligare planering för ettårig hemteknisk kurs. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Herr Ångström har frågat mig om jag vill medverka till att ettåriga hemtekniska kurser även i fortsättningen kan anordnas i glesbygdskommuner som inte har annan gymnasial utbildning och där underlag och intresse finns för denna utbildning. De allmänna riktlinjerna för bedömningen av skolväsendet i glesbygder med vikande elevunderlag lades fast vid 1973 års riksdag . Utifrån dessa riktlinjer har fr.o.m. läsåret 1973/74 olika åtgärder satts in för att förbättra möjligheterna för ungdomar från glesbygd att ta del av gymnasieskolutbildning. Försök görs med alternativa organisationsformer för gymnasieskolan, avpassade för ett litet elevunderlag, av typen särskild samordnad gymnasieskola och särskild samordnad gymnasieskola i glesbygd . Vidare bedrivs i vissa kommuner utanför gymnasieort med treårig gymnasieskola försök med att låta viss yrkesutbildning i form av specialkurser övergå till linjer. Vid 1973 års riksdag fastlades också att yrkesinriktad utbildning utanför gymnasieort borde kunna bibehållas så länge det fanns bl.a. en tillfredsställande elevtillströmning och ett klart avnämarintresse. Utvecklingen skulle få visa hur länge sådan utbildning skulle vara kvar. Hemtekniska kurser finns som specialkurser inom gymnasieskolan och omfattar antingen 20 eller 40 veckor. Enligt gällande bestämmelser är det SÖ:s uppgift att i samband med sina organisationsbeslut för gymnasieskolan för kommande läsår bestämma var bl.a. denna specialkurs får anordnas. Om kommun ej anser sig vara nöjd med SÖ:s organisationsbeslut äger kommunen rätt att anföra besvär hos regeringen. Enligt vad jag erfarit kommer ett antal sådana ärenden att bli aktuella inom kort. För specialkurser utanför gymnasieort gäller de riktlinjer som lades fast av 1973 års riksdag, nämligen att dessa skall bibehållas bl.a. så länge som det finns elevunderlag och ett klart avnämarintresse. Detta bör emellertid som hittills prövas från fall till fall. Någon särbehandling i form av särskilda garantier för den del av gymnasieskolan som omfattar hemtekniska kurser kan inte komma i fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är mycket tydligt. Jag tycker att en rad punkter där statsrådet redogör för hur det ligger till bör vara ett bra underlag när beslut skall fattas över de besvär som enligt svaret finns andragna hos regeringen. Så länge sådan utbildning anses nödvändig eller det är tillfredsställande elevtillströmning bör det vara chanser att kursen får finnas kvar. Anledningen till min fråga är att vi i mitt hemlän, Västerbotten, har en rad utbildningslinjer av det slag som kallas hemteknisk kurs. Enligt SÖ:s organisationsbeslut planeras indragning från läsåret 1976/77 av samtliga hemtekniska kurser i Västerbotten utom i Storuman. Från bl.a. Sorsele och Åsele har anförts att detta är underligt. Anledningen till indragningen sägs vara sviktande elevunderlag. Men intresset för kur Nr 88 serna har varit och är stort. Nya undersökningar har visat att det finns Tisdagen den gott om elever. T. ex. i Åsele finns inte bara 16 elever, som meningen 23 mars 1976 var, utan det finns två grupper med tillsammans 28 elever. RT SS sv are Till mig har några synpunkter framförts just från den skolan. Man Om bibehållande säger: De unga får vara hemmavid under ytterligare ett år, ett bety — av ettårig hemtekdelsefullt mognadsår. Många behöver ett sabbatsår efter nio år i den = nisk kurs inom obligatoriska skolan, grundskolan. Vi har övervägande praktiska övning — gymnasieutbildar, yrkesteori, i motsats till den tvååriga konsumtionslinjen, som en del” — ningen hoppar av från och kommer till oss. Alla har nytta av att lära sig sköta ett hem, vilket yrke de än väljer.